Herr talman! Den här debatten utvecklas underligt. Nu är det inte statsrådet som skall svara längre, utan nu gäller det frågor till interpellanterna, och det var väl inte meningen. Låt mig bara säga att jag alltid reagerar mot att det, när man skall försöka att lösa ett problem, alltid är någon som dyker upp och säger att vederbörande kommer att fuska, att han bara kommer med en sådan begäran för att få uppskov med värnplikten osv. Jag misstänker inte folk så där mycket, och man kan inte ta sådana hänsyn när man skall försöka att lösa en allvarlig fråga. Och de som väntar på att få sitt fängelsestraff är allesammans tacksamma om vi kan få en annan ordning, så att de slipper fängelse.
Herr talman! Till herr Körlof vill jag säga att jag är alldeles övertygad om att vad som sagts om det rent formella är helt riktigt. I mitt första anförande sade jag ju också att det egentligen inte är det som är det väsentliga i min framställning, utan att det här närmast är en moralisk fråga. Hur man än vänder och vrider på saken, hur man än tar fram bakgrundstexter och annat kan man inte komma ifrån att skrivningen i deklarationerna, såväl FN-deklarationen och Europakonventionen som den här resolutionen, pekar i en och samma riktning. Det är alltså fråga om tolkningen. Rent formellt kan man naturligtvis säga att så och så är det och att vi alltså har rätt att göra på det eller det sättet. Jag vill hänvisa till mitt första anförande, där jag tog upp just de här motsättningarna. Det är ju fråga om anda och bokstav. Vill man tolka deklarationerna i en positiv anda, vilket man inte kan undgå att göra med tanke på bl.a. de mänskliga rättigheterna, kan inte den straffsats vi f. n. har, som innebär att man sätter vägrarna i fängelse, anses vara rimlig. Herr Körlof talade också om andra länder. Enligt min mening är detta ett irrelevant argument i den här debatten. Jag vet inte hur värnplikts lagarna eller straffsatserna är utformade i andra länder, varken i väst — Nr 31 eller i öst. 2 tycker inte att det hör bermatj denna debatt. Jngrtalar Tisdagen den om Svenska örhållanden och om de svenska vägrarna. Vad andra länder 23 november 1976 gör eller inte gör är någonting som vi inte kan berömma oss av.

Herr talman!

v. skall inkallas till militärtjänst och att pågående rättegångar mot vapenvägrare skall nedläggas t.v. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. När det gäller herr Ekinges andra fråga vill jag hänvisa till att chefen för försvarsdepartementet nyss som svar på interpellationer av herr Söderqvist och herr Johansson i Skärstad har förklarat att frågan om ändrade bestämmelser på det område det här gäller bör tas upp först sedan vapenfriutredningen i början av nästa år har avlämnat sina förslag. Enligt vad försvarsministern vidare uttalade är det för tidigt att bedöma frågan om det är rimligt att vidta åtgärder för att skjuta upp utredningar och rättegångar angående värnpliktsvägran, innan utredningens förslag har avlämnats och remissinstansernas synpunkter inhämtats. Enligt 11 kap. 13 § första stycket regeringsformen får regeringen genom nåd bl.a. efterge eller mildra brottspåföljd. Bestämmelsen avser både individuell benådning i konkreta fall och generell benådning av en viss grupp av dömda, s.k. amnesti. Frågor om individuell benådning av den som dömts för värnpliktsvägran prövas självfallet redan f.n. i vanlig ordning efter ansökan i varje särskilt fall. När det gäller frågan om en allmän amnesti för den grupp värnpliktsvägrare som åsyftas i herr Ekinges interpellation gör sig samma synpunkter gällande som de som har anförts av försvarsministern i fråga om åtgärder för att skjuta upp utredningar och rättegångar om värnpliktsvägran. Det finns sålunda enligt min mening inte anledning att överväga frågan om en sådan amnesti före ställningstagandet till vapenfriutredningens förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för interpellationssvaret. Innan jag något ytterligare kommenterar svaret vill jag dock först förklara att jag tror att inte någon av oss är tilltalad av att vapenvägrare döms till fängelsestraff. Det gav ju också försvarsministerns tidigare här i kammaren lämnade svar uttryck för. När unga män kan få avtjäna upp till ett halvt års fängelsestraff, fördelat under en tidsrymd av tre-fem år, då tror jag att vi är överens om att något gått snett. Och därför utgår jag från att vi alla väntar på vapenfriutredningens betänkande och på att förslaget skall komma, förhoppningsvis utan dröjsmål, så att vi skall kunna få en ändring till stånd. Jag är angelägen om att betona detta, så att vi kan föra den här debatten i en positiv anda. Justitieministern säger i sitt svar att det inte finns anledning att överväga frågan om amnesti för vapenvägrare som dömts till fängelsestraff före ett ställningstagande till vapenfriutredningens förslag. Jag kan bara beklaga om det är på det sättet att det inte finns anledning att överväga frågan. Men jag får acceptera det förhållandet, och vi kan väl ändå utgå från att vapenfriutredningens förslag, som det har sagts, kommer att läggas fram i början av nästa år. Och om utredningen enhälligt lägger fram förslag om att fängelsestraff inte skall utdömas för vapenvägran - i olika sammanhang i massmedia har ju ledamöter av utredningen sagt att utredningen med största sannolikhet blir enig på den punkten —- frågar jag: Vilka möjligheter till ett snabbt handlande yppar sig då? Som jag ser det bör det vara möjligt för regeringen att då omedelbart lägga fram ett snabbförslag här i riksdagen om att de som ansökt om vapenfri tjänst men fått avslag intet. v. skall inkallas. Vidare bör i samma förslag tas med bestämmelser om att pågående rättegångar mot vapenvägrare skall nedläggas t. v. och att de som jämlikt 21 kap. 1§ brottsbalken dömts till fängelse för lydnadsbrott, men ännu ej avtjänat straffet, skall få uppskov i avvaktan på den nya lagens i kraftträdande. Jag kan inte se att justitieministern genom sitt svar stängt den möjligheten, och därför skulle jag gärna vilja fråga justitieministern om han är beredd att verka i den här riktningen. Bakgrunden till det här resonemanget är följande. Om utredningens förslag kommer i början av 1977 och sedan går ut på en snabbremiss bör det — även om förslaget går på lagrådsremiss — finnas möjligheter för regeringen att lägga fram en proposition under våren. Då skulle den nya lagen i bästa fall kunna träda i kraft redan vid halvårsskiftet 1977. Och då är det givetvis angeläget att de som fått avslag eller dömts enligt den gamla lagen får chansen att söka på nytt efter den nya lagens regler. Om man tillämpar det här förfarandet slipper vi ett antal fängelsedomar och fängelsevistelser just i skarven mellan den gamla och nya lagen. Just nu och fram till dess att utredningen kommit med sitt förslag och därefter regeringen — som jag hoppas — lagt fram ett snabbförslag bör man inte heller skynda sig med att dra fram nya domar eller låta verkställa redan avkunnade domar. Här är givetvis snarast ett visst sakt mod det rimligaste, så att fram på våren så många som möjligt kan — Nr 31 få tillfälle att göra en ny ansökan på den nya lagens grund. Det kan Tisdagen den inte vara rimligt att skynda på med att verkställa ett antal fängelsestraff 23 november 1976 de sista månaderna, när vi har en, som också jag menar, orimlig va penfrilag. Och att vi har en sådan var ju anledningen till att vi i riksdagen — Om amnesti för begärde utredning om en ny vapenfrilag. vapenvägrare, Jag är givetvis helt införstådd med att justitieministern inte skall eller m.m. bör lägga sig i vad kriminalvårdsstyrelsen gör, men vilka som skall in kallas just den närmaste tiden eller först om något år kan regeringen, om den har den politiska viljan, styra. Och ett uttalande att det i och för sig från samhällets synpunkt är viktigt att man inte får en rad fäng elsestraff alldeles innan en ny lag kommer vore givetvis av stort värde. Jag hoppas att justitieministern också vill ta upp den här tråden, när han svarar på min fråga om han är beredd att verka för att ett snabbförslag i form av en proposition läggs fram omedelbart när utredningen för hoppningsvis kommit med sitt förslag om att fängelsestraff ej skall av kunnas för vapenvägran. Vi tycks ju ha anledning vänta att utredningen enhälligt skall komma med ett sådant förslag.

Herr talman! Jag delar herr Ekinges uppfattning på ett par punkter, nämligen att vår vapenfrilag har vissa brister och att det är olyckligt att så många döms till fängelsestraff. Men jag tycker att herr Ekinges argumentering i interpellationen på några punkter är litet märklig. Först en sakanmärkning. Det är inte ca 800 som årligen döms till fängelse för lydnadsbrott utan något över 600. Det kan kanske tyckas vara ett något pekfingeraktigt påpekande — 600 är för många det också — men rätt skall vara rätt. Något över 150 avtjänar därutöver straff för rymning, och man vågar nog säga att det sällan är vapenvägran som där ligger bakom. Ytterligare ca 30 avtjänar straff för andra krigsmansbrott. Det är inte rätt att slå ihop alla dessa kategorier och utge dem för att vara vapenvägrare. Herr Ekinge hävdar vidare i sin interpellation att det finns en laglig rättighet att få fullgöra vapenfri tjänst i stället för militärtjänst. Ja, det är riktigt, nämligen om villkoren för att få sådant tillstånd är uppfyllda. Detta har vi diskuterat tidigare, och här vet herr Ekinge lika väl som jag att villkoren för detta är kopplade till den enskildes övertygelse i vad gäller frågan om bruk av vapen mot annan. Till detta kommer en komplikation, som jag hoppas att herr Ekinge också väl känner till, nämligen att cirka hälften av dem som vägrar fullgöra militärtjänst inte dessförinnan sökt vapenfri tjänst. Om dessas inställning till frågan om bruk av vapen mot annan och deras samvetsövertygelse i denna fråga kan följaktligen varken herr Ekinge eller jag uttala oss. Jag kan personligen väl tänka mig ett nådeförfarande i varje enskilt fall i vad gäller dem som dömts för lydnadsbrott om och när riksdagen 23 beslutat om en ny vapenfrilag, som reglerar påföljdsfrågan för lydnadsbrott på annat sätt än med fängelse. Men att föranstalta om generell nåd, dvs. amnesti för en påföljd som riksdag och regering med öppna ögon varit medvetna om skulle följa på denna typ av brott, förefaller mig personligen vara att underkänna lagstiftningens grund mer än vad nöden kräver. Så till frågan om att uppskjuta inkallelser till värnpliktstjänstgöring av dem som fått avslag på sin ansökan om vapenfri tjänst hos vapenfrinämnden. Förutom att detta öppnar möjlighet till ett visst missbruk på samma sätt som i de fall jag tidigare berörde kan man ställa sig frågan om regeringen också här utan lagstöd kan vidta en sådan åtgärd. Värnpliktsoch vapenfrilagarna är antagna av riksdagen. Det förfaringssätt som där regleras för ansökan, handläggning och avgörande av vapenfriärenden skall myndigheterna följa. En av vapenfrinämnden och eventuellt av regeringen avslagen vapenfriansökan skall faktiskt ha den högst bestämda följden att vederbörande skall kallas in till värnpliktstjänstgöring. Detta är förutsatt i lagstiftningen. Jag frågar mig därför på vilken laglig eller konstitutionell grund regeringen kan besluta att just denna kategori värnpliktiga inte skall kallas in till tjänstgöring när lagstiftningen faktiskt förutsätter att de skall kallas in. För övrigt, hur kommer övriga tiotusentals värnpliktiga att reagera på sina inkallelseorder om de får veta att just denna kategori, som sökt enligt gällande lag men inte fått vapenfri tjänst, inte kommer att inkallas i avvaktan på en eventuell ny vapenfrilag? Att enskilda värnpliktiga i annan ordning hos de militära myndigheterna kan ansöka om anstånd, omplacering osv. är en helt annan sak. Där prövas den enskildes skäl i varje särskilt fall. Det är av ett visst intresse att notera att slutinstans för denna typ av ärenden inte är regeringen utan värnpliktsnämnden. Men att regeringen skulle kunna generellt förhindra inkallelser av just denna kategori, som sökt men inte fått vapenfri tjänst, förefaller åtminstone mig utomordentligt tvivelaktigt. Vad skulle herr Ekinge säga om regeringen beslutade att inför viss inkallelse inte inkalla alla studenter? Jag tycker att det är ungefär samma typ av beslut, och jag föreställer mig att man har anledning att reagera mot den typen av beslut.

Herr talman! Jag vill gärna deklarera att jag är positivt inställd till en reformering av vapenfrilagen och att den bör ske så snabbt som möjligt. Men jag vill samtidigt framhålla att detta inte är en enkel lagstiftningsuppgift. Jag är inte beredd att föregripa resultatet av det pågående utredningsarbetet genom att tillstyrka en allmän amnesti för de här grupperna. Samtidigt vill jag emellertid säga att när regeringen har att ta ståndpunkt till frågan om ändringar i vapenfrilagen på grund av vapenfriutredningens kommande förslag, är det naturligt att man då också över väger om man skall vidta några åtgärder beträffande dem som tidigare — Nr 31 har blivit dömda för vapenvägran. Tisdagen den
Herr talman! Eftersom jag vill föra debatten med justitieministern får... Om amnesti för det väl ursäktas mig om jag koncentrerar mitt anförande till hans svar vapenvägrare, och inte tar upp synpunkter från andra så att säga ställföreträdande re = m.m. geringsledamöter. I sitt svar säger justitieministern att individuell bedömning av dem som dömts till fängelse för vapenvägran prövas i vanlig ordning efter ansökan i varje särskilt fall. Jag vet också att sådana ansökningar finns hos justitieministern, och jag hoppas att även de kan få ligga till sig. När vi får en ny lag kan också sådana nådeansökningar efter vad jag förstår få en gynnsam eller gynnsammare behandling. Det visar nämligen en handling som jag har i min hand. Även då vi för tio år sedan fick den nu gällande vapenfrilagen fanns det även då unga människor som kom i kläm mellan den gamla och den nya lagen. Efter en dom i häradsrätt om en och en halv månads fängelse för lydnadsbrott ansökte en ung man i underdånighet om att av nåd få villkorlig dom. Hans motivering var att en ny lag trätt i kraft och att det då syntes olyckligt att han skulle hamna i fängelse när den nya lagen gav möjlighet till vapenfri tjänst. Herr justitieministerns företrädare i ämbetet Herman Kling har undertecknat detta dokument som säger: ”Kungl. Maj:t vill av nåd bestämma påföljden till villkorlig dom med föreskrift att prövotiden skall räknas från denna dag. Detta får jag, på nådig befallning, härgenom meddela. Stockholm den 24 februari 1967. Herman Kling.” På nådig befallning eller ej, så hoppas jag givetvis att också vår nuvarande justitieminister skall få tillfälle att skriva under liknande nådeförklaringar både till dem som sökt och till dem som inte sökt men som i lika hög grad är betjänta av sådan nåd eller sådan amnesti. En av ledamöterna i vapenfriutredningen — universitetslektorn och förre riksdagsmannen Birger Möller, Göteborg — skrev i en tidningsartikel i höstas följande: ”Alldeles uppenbart är att förhållandena nu måste ändras på flera sätt. Att det nuvarande systemet inte duger visas bl.a. av antalet vägrare — den verkliga testpunkten när det gäller lagstiftningens samklang med värderingarna i samhället. År 1967 var vägrarna 49, i fjol var de 969. Från det senaste året minns vi alla en del uppseendeväckande fall med fängelsestraff och tvångsmatning. Jag anser att det nu behöves rejäla ändringar.” — Så långt ledamoten av vapenfriutredningen Birger Möller. I slutet av artikeln säger Birger Möller att den som vägrar bära vapen bör i stället automatiskt få en ny slags tjänst. Den kan kallas för samhällstjänst och vara lik den vapenfria tjänsten. Även detta är naturligtvis bättre än fängelsestraffet av i dag.

Herr talman! Personligen hoppas jag att dessa i verklig mening liberala krav skall uppfyllas och att det skall ske så snart som möjligt.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig vilka initiativ jag tänker vidta med anledning av den allvarliga narkotikasituationen i landet. Fru Kristensson har frågat om regeringen anser att narkotikasituationen genomgått några väsentliga förändringar under senare tid. Vidare har fru Kristensson frågat om jag ämnar vidta åtgärder för en kartläggning av narkotikamissbrukets utbredning och svårighetsgrad, om jag ämnar föranstalta om åtgärder för en utvärdering av olika behandlingsmetoder samt vilka insatser i övrigt regeringen överväger för att hejda narkotikamissbruket. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Min bedömning av narkotikasituationen grundas främst på uppgifter från de ansvariga myndigheterna på narkotikaområdet, huvudsakligen socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, tullverket och kriminalvårdsstyrelsen. Jag har också haft kontakt med frivilliga organisationer på området. Cannabis är fortfarande det mest förekommande narkotiska preparatet och är spritt över hela landet. Enligt de frekvensundersökningar som genomförs regelbundet synes dock missbruket av cannabis ha minskat väsentligt i ungdomsgrupperna. Det tyngre narkotikamissbruket är koncentrerat till storstadsområdena. Missbruk förekommer visserligen också i andra tätorter, men det är storstadsregionerna som konstant har relativt omfattande grupper av missbrukare. Centralstimulerande medel dominerar fortfarande det tunga missbruket. Opiatmissbruket utgörs nästan uteslutande av heroinmissbruk. Detta är mycket oroande. Heroinmissbruket uppges vara koncentrerat till Stockholmsområdet och Malmö-Helsingborg-Lundområdet. Enligt uppgifter som socialstyrelsen nyligen har inhämtat uppskattas gruppen heroinmissbrukare i Stockholmsområdet till omkring 1 000. I de tre Skånestäderna uppskattas antalet till mellan 500 och 1 000. Läget är följaktligen allvarligt, inte minst genom att heroinet innebär stora risker för bl.a. överdosering med allvarliga skador eller dödsfall som följd. Många av narkotikamissbrukarna finns inom kriminalvården. Ett om = Nr 31 fattande missbruk förekommer på kriminalvårdsanstalterna, och även Tisdagen den inom frivården är läget besvärligt. Inom ramen för sina resurser försöker 23 november 1976 kriminalvårdens personal att förhindra införandet av narkotika samt att ge klienterna adekvat vård mot missbruket. En strävan är att denna Om åtgärder mot vård skall ske i samarbete med de allmänna vårdinrättningarna. Frågor — narkotikamissbruav hithörande slag diskuteras vid en konferens med representanter för = ket olika myndigheter och organisationer som sysslar med narkotikafrågor som kriminalvårdsstyrelsen inleder just i dag. Det föreligger en betydande brist på vårdresurser, särskilt i storstadsregionerna. Den utökade öppna verksamheten med dess inriktning på behandlingsmotiverande arbete har medfört ökad efterfrågan på platser vid behandlingshem och andra former av vård, men en del missbrukare får f. n. vänta lång tid på behandling med de risker för återfall som detta innebär. Orsaken till den nuvarande alarmerande situationen på narkotikaområdet är främst den ökade tillgång på heroin som under senare tid har konstaterats i hela Västeuropa och även i vårt land genom ökade beslag av tull och polis. Det är ytterst allvarligt att heroinet har kommit in på den svenska marknaden. Kampen mot narkotikamissbruket måste vidmakthållas på hög nivå, och regeringen kommer i enlighet med uttalandet i regeringsdeklarationen att intensifiera insatserna, särskilt mot missbruket av heroin. Kampen mot narkotika måste föras inom många olika sektorer av samhället. Insatserna av polisen och tullen är självfallet av stor vikt. Den fortsatta inriktningen av polisens verksamhet kommer att diskuteras vid en konferens som rikspolisstyrelsen anordnar i december. Här har också utvecklats ett väl fungerande internationellt samarbete. Även i andra internationella sammanhang verkar vårt land aktivt mot missbruksproblemen. De viktigaste insatserna mot alla former av missbruk är dock åtgärder av förebyggande slag. Till största delen måste det förebyggande arbetet ses på längre sikt, men vi prövar också möjligheterna att påverka utvecklingen genom stöd åt särskilda projekt som direkt tar sikte på ungdomar i riskzonen. Alkoholpolitiska beredningsgruppen arbetar också fram förslag, som innebär insatser av förebyggande art i syfte att motverka missbruk. Det finns inte i dag några säkra bedömningar av det totala antalet narkotikamissbrukare i landet. Genom de frekvensundersökningar som genomförs får vi en uppfattning om utvecklingen i vissa ungdomsgrupper, men undersökningarna ger inte besked om det tunga missbrukets storlek. Sedan en tid har socialstyrelsen planerat att genomföra en kartläggning av hela det tunga missbrukets omfattning. Undersökningen planeras äga rum under nästa år. Genom socialutskottets nyss avgivna betänkande i frågan kommer riksdagen att få ta ställning till dessa problem. För de etablerade missbrukarna behövs ökade insatser. Det är självfallet helt otillfredsställande att missbrukare som frivilligt efterfrågar vård inte 29 kan beredas plats i vården. Statsbidrag utgår i betydande omfattning till huvudmännen för öppenvård, inackorderingshem, behandlingshem m.m. för narkotikamissbrukare. Jag har för avsikt att under den närmaste tiden ta upp diskussioner med kommunförbunden och de närmast berörda landstingen och kommunerna beträffande narkotikasituationen och vårdresurserna. Under de senaste åren har det vuxit fram nya metoder för vård och behandling. En utvärdering av behandlingen erbjuder svårigheter, men jag är beredd att medverka till att de utvärderingar som kan göras får behövligt stöd. Inom det nordiska drogforskningsorganet söker man också få fram metoder för att med tillräcklig vetenskaplig grund kunna jämföra olika behandlingsformer. Jag anser emellertid att den stora efterfrågan som finns i dag på platser vid behandlingshem tyder på att dessa utför ett bra arbete. Av vad jag nu har sagt framgår att jag ser allvarligt på narkotikasituationen, särskilt det ökade heroinmissbruket, och att det fordras stora insatser för att minska missbruket.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Interpellationen har tillkommit på grund av den utomordentligt allvarliga situation som f. n. råder på narkotikaområdet. Tillgången på olika narkotiska preparat är just nu så stor att man hos polis och sociala myndigheter betraktar läget som katastrofalt. Inom landets högsta polisledning är man allvarligare oroad än någonsin inför det växande narkotikaproblemet. Rikspolisstyrelsen vädjar om hjälp av alla samhällskrafter för att stoppa smugglingen — enbart polisaktioner räcker inte till. Hela samhället måste nu engagera sig i en samlad aktion mot narkotikan, annars har vi ingen chans, sägs det. Den som blivit beroende av heroin får snabbt en omänsklig press på sig. Har man vant kroppen vid en daglig dos heroin, skriker kroppen efter heroin. Ett gram heroin kostar i dag 1 000-1 200 kr. Genomsnittsmissbrukaren behöver varje dag 300-400 kr. för sitt heroinbehov. De pengarna är det ingen som kan skaffa på ett hederligt sätt — heroinköpen måste finansieras genom brott. Vet man att en hälare i dag betalar ca 10 96 av värdet för stöldgods, kan var och en räkna ut hur mycket en heroinmissbrukare måste stjäla för att få ihop till den dagliga dosen. Mot denna bakgrund finns i Dagens Nyheter den 30 oktober i år ett egendomligt uttalande av socialstyrelsens generaldirektör Bror Rexed angående heroinmissbruket: ”Det finns ingen anledning att gripas av panik och ropa på mer polis och tull, säger socialstyrelsens generaldirektör Bror Rexed. Hittills har vi inte sett några tecken på en katastrofal ökning av heroinmissbruket. Men vi gör just nu en snabb kartläggning av heroinmissbrukets utbredning i landet. — Vi måste i dagens läge varna missbrukarna, be dem att försöka kon = Nr 31 trollera vad de köper, säger Bror Rexed. Det förekommer så många olika Tisdagen den styrkeblandningar på marknaden, liksom heroin blandat med allt möjligt 23 november 1976 annat, stryknin, kodein och andra giftiga substanser. De måste vara ytterst. försiktiga i dag.” Om åtgärder mot Nog är det ett förvånansvärt uttalande av landets högste ansvarige narkotikamissbrutjänsteman. Vi har ”inte sett några tecken på en katastrofal ökning av = ket heroinmissbruket”! Det finns ca 2 000 heroinmissbrukare i landet. Siffran kan vara högre. Han avvaktar att det skall komma tecken som tyder på att vi är på väg mot en katastrof. Detta uttalande som socialstyrelsens chef gjort har väckt besvikelse i vida kretsar hos folk som seriöst jobbar för att klara problemen. Jag förstår dem. Om intervjun är rätt återgiven — och det förmodar jag — finns det bara ett ord: skrämmande. Hur skall arbetet bedrivas om vi i framtiden skall vänta tills katastrofen är ett faktum? Jag hoppas att uttalandet är ett olycksfall i arbetet. Om så ej vore fallet, skulle allt förebyggande arbete vara meningslöst när det gäller att försöka klara narkotikaproblemet. Enligt färska uppgifter har det i våra större städer aldrig tidigare varit så stor tillgång på narkotika som nu. Exempelvis kan nämnas att det finns riklig tillgång på cannabis, som är de yngres missbruksmedel. Amfetamin förs in i landet kilovis och åstadkommer inte enbart nyrekrytering av missbrukare utan också åtskilliga återfall bland de gamla missbrukare som under en följd av år varit drogfria. Uppgifter från personer som dagligen arbetar med de här problemen ger besked om hur den kalla verkligheten är. ”Sämre än någonsin” är ett svar. ”Jag har arbetat med det här under många år men nu är det bedrövligare än någonsin.” Så låter det från folk som seriöst arbetar med narkotikafrågorna. I svaret sägs bl.a.: ”Cannabis är fortfarande det mest förekommande narkotiska preparatet och är spritt över hela landet. Enligt de frekvensundersökningar som genomförs regelbundet synes dock missbruket av cannabis ha minskat väsentligt i ungdomsgrupperna.” Den uppfattningen delas icke av dem som jobbar på fältet. Att problemen med narkotika är omfattande i storstadsområdena, det är bara att konstatera. Jag kan nämna att i Göteborg sitter i dag 47 personer anhållna och häktade i dessa sammanhang. Det säger en del om det allvarliga läget. Det är beklagligt att den ansvariga myndigheten inte vidtog åtgärder då det borde ha stått klart att heroinet var på väg in i landet. Frågan om heroinet var f. ö. uppe till debatt under vårriksdagen 1975 och även tidigare. Jag delar självfallet socialministerns uppfattning om det allvarliga med heroinet, och det lär som sagt finnas ca 2 000 heroinmissbrukare, företrädesvis i Stockholm och Malmöområdet. Att kraftiga åtgärder måste sättas in för att så långt möjligt komma till rätta med problemen är 31 självklart. I narkotikans spår följer en omfattande kriminalitet, som är ytterst allvarlig. Våld, rån och stöld läser vi dagligen om i pressen — hänsynslösa brott där oskyldiga människor blir offer för våldshandlingar. Enligt uppgifter från polishåll är exempelvis stölderna av sådan storleksordning att polisen inte hinner med att utreda den delen av brottsligheten. Ökningen av brotten är en följd av behovet av pengar till narkotika. Priserna på marknaden är höga, och de människor som har hamnat i narkotikaeländet tvingas ju att praktiskt taget till varje pris skaffa sig sitt dagliga behov av de här gifterna. I interpellationssvaret sägs att ”kampen mot narkotika måste föras inom många olika sektorer av samhället. Insatserna av polisen och tullen är självfallet av stor vikt. Den fortsatta inriktningen av polisens verksamhet kommer att diskuteras vid en konferens som rikspolisstyrelsen anordnar i december. Här har också utvecklats ett väl fungerande internationellt samarbete. Även i andra internationella sammanhang verkar vårt land aktivt mot missbruksproblemen. De viktigaste insatserna mot alla former av missbruk är dock åtgärder av förebyggande slag. Till största delen måste det förebyggande arbetet ses på längre sikt, men vi prövar också möjligheterna att påverka utvecklingen genom stöd åt särskilda projekt som direkt tar sikte på ungdomar i riskzonen.” Herr socialminister, jag delar naturligtvis helt denna uppfattning. Gruppen av kringdrivande, icke vårdmotiverade missbrukare ökar. För var och en av dessa personer krävs det åtskilliga arbetstimmar dygnet runt om man skall kunna hysa någon förhoppning att lyckas förändra deras situation. Den gamla vårdfilosofin som ofta framförts och som utgår från att man först skall förändra samhället och sedan klara narkotikafrågan, löser inte problemet utan man måste göra något omedelbart. Samhällets resurser måste inriktas så att man tar hand om de yngsta, de som befinner sig i riskzonen. Detta arbete måste utföras tillsammans med föräldrarna och i nära samarbete med olika samhällsorgan, naturligtvis även polisen, allt i förebyggande syfte. Vi vet att narkotikaslaveriet börjar i tidig ålder — 14—15 år är inget ovanligt, även tidigare åldrar förekommer. Sniffning, hasch, och så fortsätter dessa barn in i allt svårare narkotikaproblem. Alla samhällets organ som arbetar med de här frågorna måste ovillkorligen samarbeta — det vill jag kraftigt understryka. Föräldrar, skola, socialvård, polis, tull och arbetsmarknad samt övriga organisationer har här ett gemensamt ansvar. Gör vi inte det blir allt ganska meningslöst. Arbetslöshet, skolleda, dåliga miljöer — allt detta är frågor som måste lösas. En meningsfull fritid byggd på våra barns och ungdomars individuella intressen — det må gälla idrott av olika omfattning, hobbyverksamhet osv. — har stor betydelse. En meningsfull fritid är enligt min och mångas uppfattning viktig och ingår som en värdefull del i det förebyggande arbetet för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Inte minst viktig är den medicinska forskningen inom området. Så — Nr 31 har man t.ex. under senare tid ej uppehållit sig så mycket vid de medicinska skador som bruk av cannabis, amfetamin och övriga preparat kan medföra. Jag uttalar därför förhoppningen att socialministern stöder LL forskningen inom detta område. Som en följd av forskningsresultat för Om åtgärder mot väntar jag mig att även frågan om narkotikamissbruk och körkortsin — narkotikamissbrunehav blir utredd. ket Jag delar uppfattningar och önskemål som framförts i narkotikadebatten, att bl.a. lagstiftningen måste utformas så, att samhället får möjlighet att ingripa på ett tidigt stadium i sjukdomsutvecklingen, inte som nu först sedan det oftast blivit för sent. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto bättre chans att bryta en påbörjad narkomanisering. Det är viktigt att det finns ett stort antal lämpliga fosterhem för långtidsvård av narkotikaskadad ungdom. Fosterföräldrarna måste ges skälig ersättning för det ofta mycket påfrestande och slitsamma arbetet med problemungdom. Försök att så långt det går hålla vissa skolor, ungdomshem, ungdomsgårdar och ungdomsvårdsskolor helt narkotikafria och försök sedan att behandla missbrukarna i små grupper. För alla åldrar och kategorier av missbrukare och narkomaner, oavsett om de vårdas inom sjukvården, barnavården eller kriminalvården, krävs en mycket omfattande och effektiv eftervårdsorganisation med utskrivningshem, inackorderingshem, kuratorer etc. Utan en god eftervård är nästan allt det andra bortkastat. Tyvärr måste det ingå ett betydande moment av fast men vänligt tryck i eftervården. Den som återfaller bör som regel återgå för en förnyad vårdperiod. Sist men inte minst, glöm inte att vårdperioder kortare än ett halvår som regel är värdelösa vid narkomanibehandling. Herr socialminister, avslutningsvis vill jag framhålla att jag anser att det icke är vid skrivbord och i talarstolar man löser detta aktuella och svåra problem utan i ett meningsfullt arbete med missbrukarna ute på fältet. Av svaret har jag fått den uppfattningen att socialministern kommer att driva en offensiv, kraftfull politik mot narkotikaproblemen i vårt land. Det hälsar jag med tillfredsställelse.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

Jag vill till att börja med konstatera att det fortfarande, trots att vi har haft narkotikaproblem i vårt land under 20 års tid, inte finns någon 33 uppfattning om antalet missbrukare. Jag tyder socialministerns svar så, att vi nu i varje fall äntligen kan emotse åtgärder för att få en kartläggning av missbrukets omfattning. Skall man lösa ett svårt problem måste man ju till att börja med veta omfattningen av problemet. Därför tackar jag för socialministerns svar på den punkten. Jag hoppas att riksdagen vid behandlingen av socialutskottets betänkande kommer att ställa sig bakom det förslag som där framförs. Den andra kritiska anmärkning jag skulle vilja göra är att vi inte heller har använt den gångna tiden till att göra en ordentlig utvärdering av de olika behandlingsmetoder som tillämpas. Det är många förlorade år, som kunde ha använts till att åtminstone komma så långt som att dra lärdom av de misslyckanden man har gjort, och kanske även av de positiva resultat som naturligtvis har uppnåtts. Jag tycker att socialministerns svar också på den punkten inger viss förhoppning om att vi nu skall försöka planera behandlingarna så att de möjliggör en sådan utvärdering. Jag vill kort erinra om hur det var när psykiatrin var ung. Då visste man ingenting om hur man skulle behandla psykiatriska sjukdomar. Men genom en systematisk utvärdering av behandlingarna fick man fram positiva resultat, som gjort att den vetenskapen nu kan visa icke föraktliga framsteg. Det är emellertid, herr talman, ett ord i socialministerns svar som jag är förvånad över. Socialministern säger att kampen mot narkotikamissbruket måste ”vidmakthållas” på hög nivå. Det ordet ger sken av att man under de gångna åren haft en hög beredskap mot narkotikamissbruket, och den uppfattningen tillåter jag mig att kritisera. Jag menar att den tidigare regeringen inte har varit så offensiv och handlingskraftig som många här i kammaren skulle ha önskat. Men jag vill understryka det socialministern sedan säger med hänvisning till regeringsdeklarationen, nämligen att man måste intensifiera insatserna emot narkotikamissbruket och inte minst mot missbruket av heroin. På den punkten vill jag instämma i vad herr Bengtsson tidigare sade. Jag tror inte alls att missbrukets omfattning är så begränsad som socialstyrelsen och dess chef velat göra gällande. Jag befarar att en undersökning rörande omfattningen kommer att visa att inte bara cannabis, amfetamin och sådana preparat har en vid utbredning över landet utan att tyvärr också heroinet håller på att sprida sig över landet och inte alls enbart är begränsat till storstadsområdena. Heroinmissbruket är, som herr Bengtsson tidigare underströk, en utomordentligt allvarlig företeelse. Jag är också upprörd över socialstyrelsens chefs uttalande att han råder heroinmissbrukarna att försöka ta reda på vad det är de injicerar för att om möjligt undvika överdoseringar med risk för dödsfall. Det tycker jag är ett cyniskt resonemang. Jag kan inte av svaret se att socialministern ställer sig bakom någonting sådant. Narkotikamissbruket inom kriminalvården, som herr Gustavsson särskilt nämner, tror jag inte enbart är en resursfråga. Det är klart att det handlar om resurser, men det är också en fråga om en policy. Jag kan berätta att justitieutskottet häromdagen besökte fångvårdsanstalten i Norrköping. Där talade man om för oss att man vid de visitationer som man regelbundet gör egentligen inte hittar någon narkotika, trots att många av de intagna är ständigt narkotikapåverkade. När vi frågade hur det kunde komma sig talade man om att det sker en daglig kontinuerlig tillförsel av narkotika till anstalten. De får alltså inte mer än vad som går åt för dagen, och därför hittar personalen ingenting när den visiterar cellerna. Hur kan det vara möjligt att man har så öppna dörrar på en anstalt som den i Norrköping — det är ju en sluten anstalt — att de missbrukare som finns där dagligen får en tillfredsställande mängd narkotika? Jag besökte en annan anstalt för ett tag sedan. Den hade 47 intagna. När jag var där gick man igenom klientelet och fann att 41 av dessa var gravt narkotikaberoende. När situationen är så besvärlig är det ett hån att tala om en rehabilitering inom kriminalvårdens område. Behandlingen är viktig, och det är viktigt att vi får till stånd en genomtänkt behandlingskedja. Jag håller verkligen med socialministern om att det inte finns något så beklagligt som när de som efterfrågar vård inte får sådan på grund av bristande resurser. I det hänseendet saknar jag faktiskt en liten kommentar av socialministern om vad man skall göra med dem som inte efterfrågar vård. Det finns ingenting om detta i svaret. Det kanske är förståeligt med hänsyn till den debatt som nyligen har ägt rum, men som jag ser det är den stora frågan om man skall låta dem gå under eller om man skall rädda dem. Jag menar att det är den narkomanvårdspolitik som tidigare har förts här i landet och som jag hoppas nu kommer att ändras som är inhuman, eftersom den leder till att narkotikamissbrukarna hamnar i våra fängelser. Det är inte en vårdpolitik som jag vill ställa mig bakom, och jag hoppas att inte heller socialministern vill göra det. Det krävs en annan vårdpolitik som är mer human, som är inriktad på att göra vederbörande motiverad men också på att hindra att vederbörande går under. Jag skall inte fördjupa mig så mycket mer i detta; jag vill bara understryka vikten av förebyggande åtgärder. Vi är helt överens om detta. Det måste bli en renässans för familjen, och föräldrarna måste få upp ögonen för risken med narkotikamissbruk. När jag har tagit del av JO:s ämbetsberättelser. under en följd av år har jag konstaterat att han då det gäller barnavårdsnämndernas praxis noterar att många barn numera växer upp i hem där föräldrarna är alkoholoch narkotikaskadade. Barnavårdsnämnderna ingriper inte i tid utan låter barnen vistas i dessa hem, vilket gör att de i sin tur får skador för livet. Jag ber socialministern vara vänlig att uppmärksamma den problematiken. Det är en tydlig utveckling på gång, och den måste brytas. Vi måste vara rädda om våra barn. Som herr Bengtsson i Göteborg sade måste alla goda krafter hjälpas åt. Vi måste samverka. Det räcker inte enbart att polisen prioriterar narkotikabrotten, även om detta är viktigt och nödvändigt och kommer att föra med sig att också annan brottslighet kommer att sjunka. För att uppnå tillräcklig effekt är det nödvändigt att samtidigt göra insatser på vårdsidan så att det blir ett samarbete mellan dessa sektorer. Jag är medveten om att den nya regeringen inte har hunnit ta ställning till dessa frågor. Jag vill därför uttrycka det önskemålet att den nya regeringen måtte överväga möjligheten att samordna insatserna mot missbruksproblematiken hos något statsråd som på det sättet får en överblick över hela fältet, så att man därigenom kan få effektiva åtgärder. Jag tror att det skulle underlätta kampen mot narkotikan — den kamp som jag tror att vi alla anser vara verkligt angelägen, eftersom vi befinner oss i en utomordentligt alarmerande situation.

Herr talman! Vi är tydligen överens om att heroinet måste bekämpas. Heroinproblemet är emellertid inte det största narkotikaproblemet och bör således inte brytas loss från den övriga narkotikadebatten. Cannabis är alltjämt, som redan sagts här, det mest använda missbruksmedlet och centralstimulantia de mest missbrukade injektionspreparaten. Huruvida cannabismissbruket minskat väsentligt i ungdomsgrupperna är tveksamt, herr socialminister. Statistik om sådana här saker kan vara missledande. I cannabismissbrukets spår har det senaste året heroinrökning börjat förekomma. Detta har föranlett doktor Kerstin Tunving, Lund, att i en artikel i Läkartidningen varna för denna nya missbruksform. Det finns all anledning att fortsätta med skärpt vaksamhet över cannabismissbrukarna då dessa kan vara mycket mottagliga för den tyngre narkotikan. En viktig detalj i ett överordnat perspektiv är massaspekten, dvs. de ökade problem som följer med ett ökande antal narkotikamissbrukare. Det är en fundamental skillnad mellan att bota ett litet antal narkotikamissbrukare på en psykiatrisk klinik och att rehabilitera tusentals som står under inflytande av en hänsynslös narkotikamarknad och återföra dessa till samhällsgemenskapen. Det är här, som jag ser det, narkotikaproblemets kärna ligger. Om vi summerar kapaciteten vid enskilda hem för narkotikamissbrukare och vid sjukhuskliniker står det klart att vårdsektorn i dag endast kan ta hand om en liten del. Narkotikamarknaden har blivit en samhällelig maktfaktor. Inte nog med att narkotikasyndikaten introducerar nya droger på den svenska marknaden och tjänar hundratals miljoner på hanteringen. Narkotikasyndikaten har i dag inflytande t.o.m. över intagna på kriminalvårdsanstalter, som där har riklig tillgång till narkotika på kredit. Detta gör att de är skuldsatta när de lämnar fängelserna och tvingas att återfalla i brottslig verksamhet. Narkotikasyndikaten tillgriper också, efter vad jag har hört, privat rättsskipning för att nå sina mål. De är alltså en maktfaktor i samhället. Så länge det finns en köpstark marknad och så länge vinsterna är fantasihöga, kommer det att finnas människor som är villiga att ta riskerna med narkotikahantering. Så länge kommer vi också att ha en omfattande — Nr 31 narkotikabrottslighet, som polisen får svårt att helt komma till rätta med. Tisdagen den Narkotikaproblemen har länge diskuterats både i massmedia och här 23: november 1976 i riksdagen. Men detta har främst skett i samband med enskilda spek= takulära händelser. Sällan har det totala perspektivet betonats. Riksdagen Om åtgärder mot har inte tagit något överordnat grepp om narkotikaproblem och narko = narkotikamissbrutikapolitik under 1970-talet, t.ex. genom att tillkalla en narkotikapolitisk — ket utredning på parlamentarisk grund. Avsaknaden av denna parlamentariskt förankrade handfasta styrning av narkotikapolitiken i form av en handlingsplan kan vara en förklaring till att diskussionerna fått röra enskildheter och att problemen under tiden blivit alltmer oroväckande. Jag ser narkotikafrågan i dag främst som en inre maktkamp mellan samhället och den organiserade brottsligheten, en maktkamp som gäller inflytande över människors liv och leverne, och en ekonomisk marknad. Därför är det också viktigt, såsom har framhållits i denna debatt, att vi får resurser för vård, upplysning, utbildning och förebyggande åtgärder. Allt är sammanvävt, och jag är, herr statsråd, medveten om att det inte finns några enkla lösningar. Statsrådet hänvisar till att socialutskottet har stött en motion av Carl Eric Lundgren och mig, där vi efterlyser ett narkotikapolitiskt handlingsmönster. Utskottet har delvis gått motionärerna till mötes i sitt betänkande, och det är glädjande. Betänkandet kommer upp till behandling här i kammaren den 1 december. Må det som socialutskottet föreslår också bli riksdagens beslut — allt talar för det, eftersom utskottet är enigt. Låt mig till sist uttala förhoppningen att socialministern snabbt backar upp motionen, som syftar till den övergripande kartläggning som behövs för att åstadkomma en handlingskatalog över snabba och kraftfulla åtgärder.

Herr talman! Låt mig inledningsvis ge uttryck för min uppskattning av att interpellationssvaret visar att socialministern är beredd att med kraft ta itu med den nuvarande situationen på narkotikaområdet. Interpellanterna har redan på ett utförligt sätt redovisat många av de problem som finns, men jag vill söka tillföra debatten en del ytterligare synpunkter och förslag. Först vill jag dock som ett exempel på den rådande situationen nämna att en riksdagskollega för en vecka sedan observerade hur en narkoman på en av trapporna till Sergels torg mitt på dagen injicerade narkotika. Jag deltog för drygt en månad sedan i ett symposium som Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle hade anordnat. Då redovisade en amerikansk expert, pastor William O”Brian, hur man i Amerika handlade dessa ärenden. Han var ansvarig ledare för ett s.k. terapeutiskt samhälle som kallades Daytop Village och som varit i verksamhet i mer än tio år. Vad är det nu för människor man tar in i ett sådant terapeutiskt sam 3 hälle? Kommer de dit frivilligt? Nej, på de 13 år som samhället har fungerat har endast en patient kommit dit frivilligt. Egentligen kom inte heller denne frivilligt, utan vederbörande hade hamnat i en sådan situation på sin arbetsplats att valet stod mellan att sluta på jobbet eller sluta med narkotikan. Alla övriga som intogs för vård hade en villkorlig dom hängande över sig. Detta innebar att om de lämnade det terapeutiska samhället så skulle de snabbt bli föremål för polisiärt ingripande och satta i fängelse eller överlämnade till annan sluten vård. Just detta tryck — att ha en villkorlig dom över sig — anser pastor O' Brian vara en förutsättning för en framgångsrik vård. Han menar att påfrestningarna under den första perioden av avhållsamhet från narkotika är så stora att även om man söker lindra känningarna genom medicinering, behöver vederbörande som ytterligare hjälp ha vetskap om att han kommer i en ännu sämre situation om han inte underkastar sig det obehag och de problem som är förenade med den första tidens vistelse i det terapeutiska samhället. Hur har då de intagna klarat sig efter den genomgångna vården? Enligt O' Brian har 60 96 av dem som bara vårdats sex månader fortfarande varit drogfria tre år efter utskrivningen. Och om de stannade kvar hela vårdtiden — som man ansåg borde vara 18 månader — så var hela 90 96 fortfarande återanpassade till ett normalt produktivt liv. I Sverige har vi det s.k. Hasselakollektivet, som drivs av makarna Westerberg. Även de anser att man måste ha ett ”tvång till frihet” för att kunna hjälpa drogskadade ungdomar. Låt mig i detta sammanhang hänvisa till den lilla skriften ”Tvånget till frihet: alternativ fostran av drogskadade ungdomar”, som har utgivits av Hasselakollektivet och Guy Englund i år. På Hassela tar man emot de svåraste fallen från Mariapolikliniken i Stockholm och lyckas enligt egen uppgift till minst 90 96. Detta skulle tyda på att just det tryck som det innebär att ha en villkorlig dom eller något annat ingripande från samhället hängande över sig ökar förutsättningarna för framgångsrik narkomanvård. Låt mig avslutningsvis få anföra några synpunkter på hur jag tror att det fortsatta arbetet mot narkotikan och narkotikabrottsligheten måste bedrivas. Det är inte en uppgift som kan lösas av socialministern och socialstyrelsen ensamma, eftersom såväl polis som tull hela tiden måste samarbeta med de sociala myndigheterna. I Göteborg har vi redan skapat ett gott samarbete mellan polis, tull och sociala fältarbetare, och detta har i många fall lett till goda resultat. Men vad man saknar, både från berörda tjänstemäns sida i Göteborg och från många andra som sysslar med denna fråga, är motsvarande kontakter på regionalt och centralt plan. Man skulle ofta ha behov av att kraftsamla resurserna till en viss punkt i landet eller till ett visst bestämt område inom exempelvis en storstad som Stockholm eller Göteborg. För detta räcker inte de små resurser som lokalt är avdelade för denna verksamhet. Jag skulle därför här vilja vädja till socialministern — inte minst mot bakgrund av vad som har sagts i regeringsförklaringen — att ta ett initiativ i regeringen för att tillsätta ett speciellt organ, eller i vart fall en speciell befattnings — Nr 31 havare, med befogenheter och ansvar för att aktiva insatser görs på olika Tisdagen den nivåer för att komma till rätta med narkotikasmugglingen och dess kon 23 november 1976 sekvenser. Den eller de personer som får detta uppdrag måste få bes I fogenheter att påkalla biträde från såväl polis och tull som sociala myn Om åtgärder mot digheter om de skall få möjlighet att lösa sina uppgifter. narkotikamissbru Sedan man skapat dessa centrala resurser för samordnade insatser måste = ket man göra liknande insatser på den regionala nivån. Jag tänker då på att åstadkomma samverkan mellan länspolis, länsläkare och sjukvårdsmyndigheter för att klarlägga situationen och lösa problemen inom narkotikaområdet. På det lokala planet i kommunerna bör motsvarande resurser med övergripande ansvar och befogenheter skapas. Först genom denna kraftsamling till vissa organ på lokal, regional och central nivån tror jag att vi får möjligheter att komma till rätta med den organiserade brottslighet och de sociala missförhållanden som följer i narkotikans spår. Herr talman! Jag kan naturligtvis inte i dag kräva något svar från socialministern på denna fråga. Men jag hoppas att socialministern vill närmare överväga möjligheterna att på det sätt jag nyss antytt skapa organ med såväl ansvar som befogenheter att med största möjliga kraft | ta itu med narkotikabekämpningen. Det torde i dag inte råda något tvivel om att vi har en stor organiserad brottslighet som lever på att utnyttja narkotikaberoende människor och som organiserar hälarnas försäljning av sina produkter. Detta allvarliga problem måste vi snabbt och kraftfullt ta itu med!

Herr talman! De inlägg som gjorts här har jag inte någon direkt anledning att polemisera mot. Men jag skall göra några kommentarer. Till herr Bengtsson i Göteborg vill jag säga att jag helt ansluter mig till herr Bengtssons uppfattning att att alla samhällets organ — även frivilliga organisationer, föräldrar, föräldraföreningar osv. — måste vara verksamma och engagerade för att vi skall klara det här problemet. Herr Jadestig tog upp frågan om ett narkotikapolitiskt handlingsprogram och frågade mig om jag är beredd att följa upp ett kommande riksdagsbeslut. Jag vill säga att när riksdagen har beslutat är jag beredd att omedelbart se till att vi kan följa upp det beslut som fattats. Jag vill rent allmänt säga att den övergripande narkotikapolitiska målsättningen måste vara att på sikt skapa ett samhälle som är fritt från narkotika. Samhället kan av flera skäl inte acceptera förekomsten av ett utbrett narkotikamissbruk. För det första omöjliggör narkotikamissbruket genom sin passiverande verkan politiskt, ideellt och socialt arbete, och det urholkar den samverkan mellan människor som är grunden för hela det demokratiska samhällsskicket. För det andra skapar narkotikamissbruket en allt större grupp av socialt utslagna människor som helt enkelt blir oförmögna att delta i samhällslivet. För det tredje underhåller narkotikamissbruket en omfattande brottslighet och göder nar 39 kotikasyndikaten. Vidare kan ett demokratiskt samhälle inte acceptera förekomsten av en organiserad brottslighet som helt enkelt utgör en maktfaktor i samhället, som styr många unga människors liv och som i vissa fall, som det förut har sagts här, t.o.m. tillåter sig privat rättsskipning. I dag har narkotikasyndikaten tagit kontrollen över narkotikautvecklingen och styr en produktion av nya droger och en spridning av missbruket. Samhället måste erövra kontrollen över utvecklingen på narkotikaområdet. Det har ifrågasatts om de uppgifter jag lämnade om cannabis är tillförlitliga. De bygger på en redovisning från skolan, SÖ:s återkommande undersökningar, men helt naturligt kan det finnas brister i dem — det medger jag. Jag sade i mitt svar att det inte finns några säkra bedömningar av det totala antalet narkotikamissbrukare. Det finns olika uppgifter, och därför är det nödvändigt att vi får en kartläggning av missbrukets omfattning och likaså att vi får en utvärdering av behandlingsmetoderna. Jag delar helt fru Kristenssons uppfattning därvidlag. Generaldirektör Rexeds uttalande i Dagens Nyheter har tagits upp här. Om jag inte missminner mig har han gjort ett tillrättaläggande i pressen. I varje fall har han vid ett samtal med mig gjort det. Sedan frågade fru Kristensson mig vad man skall göra med dem som är på väg att gå under men som inte inser att de behöver vård. Ja, det är ju en fråga som har diskuterats mycket under den senaste tiden, och jag beklagar att man i den diskussionen inte i stället har tagit upp frågan vad vi skall göra med de människor som inte har någon insikt om sin egen situation utan är dömda att gå under. Jag förvånar mig över det. Men nu kommer ändå de frågorna att tas upp i socialutredningens betänkande. Avslutningsvis vill jag så nämna något om det internationella arbetet på detta område. Vi vet ju alla att detta inte är frågor som bara berör Sverige. När det gäller att begränsa tillgången på narkotika i vårt land är det internationella samarbetet av största vikt. Från svensk sida har vi länge arbetat intensivt på att förbättra och utvidga samarbetet och kontrollen. Så till vida har också det arbetet givit resultat som den allmänna narkotikakonventionen — omfattande t.ex. opium och heroin — har skärpts. Vidare har konventionen om de psykotropa substanserna, t.ex. LSD och centralstimulerande medel, nu trätt i kraft. Bl. a. har samtliga länder i Norden ratificerat konventionen. Samtidigt är det emellertid mycket beklagligt att endast några få producentländer hittills har ratificerat densamma. Det är en angelägen uppgift att på allt sätt söka förmå i första hand dessa länder att ansluta sig till konventionen. Sverige kommer också att ta initiativ i detta syfte vid FN:s generalförsamling. Inom FN har man under senare tid börjat intressera sig mer och mer för problem i samband med efterfrågan på narkotika. Bl.a. har en arbetsgrupp tillsatts under ordförandeskap av socialstyrelsens generaldirektör Bror Rexed. Den arbetsgruppen skall behandla sådana problem som orsakerna till missbruk, olika sätt att bestämma missbrukets omfattning samt behandling, integration och rehabilitering av missbrukare.
Herr talman! Jag har ett behov av att tacka socialministern för det senaste inlägget, därför att jag tycker att det gav mera substans åt statsrådets uppfattning i denna fråga än vad som kunde utläsas ur det första svaret. Helt kort vill jag sedan också säga till socialministern att vi i dag, så kort tid efter regeringsombildningen, inte begär att ni skall ha ett program färdigt för narkotikabekämpning. Jag har bara velat säga att vi här i riksdagen som följer narkotikafrågan med så starkt intresse och som bedömer situationen som så oroande, kommer att följa socialministerns förehavanden med stor uppmärksamhet och stort intresse.

Herr talman! Det är med stor förvåning man tar del av den kritik som den socialdemokratiska gruppen i sitt särskilda yttrande riktar mot handläggningen av propositionen om de kommunala frågorna. Det kanske är med ännu större förvåning man tar del av de yttranden som vice ordföranden i konstitutionsutskottet nyss fällde. Skall man söka ”syndare” bör man gå tillbaka i tiden. Att stifta eller förändra kommunallag är en stor fråga. Två mycket omfattande utredningar ligger bakom den nu lämnade propositionen — dels utredningen om den kommunala demokratin, dels kommunallagskommittén. De utredningarna lade fram sina förslag i så god tid att den tidsmässiga plan som var uppgjord tidigare skulle kunna hållas, nämligen att 1976 års vårriksdag skulle få ta ställning till propositionen. Av propositionsanmälan framgick att propositionen skulle läggas på kammarens bord den 30 mars 1976. Vi vet alla att den blev fördröjd. Den remitterades till utskott först den 3 juni. Motionstiden gick därför ut den 11 oktober, i och med att motionstiden fortsatte in på det nya riksmötet. Det är i det perspektivet vi skall bedöma den här frågans handläggning, och det är i det perspektivet vi i så fall, herr Johansson i Trollhättan, skall sätta in kritiken. Då skall inte kritiken sättas in mot den ickesocialistiska delen av utskottet, då skall kritiken sättas in mot förre kommunministern, som icke kunde lägga fram propositionen i så god tid att den kunde behandlas på våren av 1975/76 års riksmöte. Jag tycker att det är ett renlighetskrav i den här debatten att detta förhållande redovisas. När utvecklingen sedan visade att det inte skulle gå att klara handläggningen under 1975/76 års riksmöte kom frågan upp i utskottet om initiativ i vissa delar, som herr Johansson i Trollhättan här har redovisat. Vi hade i början av de diskussionerna icke tillgång till propositionen. Senare fick vi propositionen i paket för att kunna ta del av vad som då kunde vara aktuellt. Jag måste säga att det var utomordentligt svårt att utan grundläggande analys göra ställningstaganden i de frågor som då var aktuella. Jag beklagar livligt att vi icke kunde fatta beslutet under 1975/76 års riksmöte, men ansvaret därför ligger inte på de icke-socia Nr 32 listiska ledamöterna i KU, utan det ligger på annat håll. Jag tänkte inte att vi skulle behöva få den här debatten, men med den uppläggning av kritiken som oppositionen har satt in finner jag anledning att redovisa detta för kammaren. Utökning av När sedan konstitutionsutskottets arbete hitintills under 1976/77 års — presidierna i de riksmöte kritiseras av vice ordföranden i utskottet vill jag ställa frågan: kommunala Vilka förslag har s-sidan i utskottet lagt fram till en annan arbetsordning nämnderna och i utskottet än den vi nu har arbetat efter? Vi har ju ändå att behandla = landstingen en kommunallag, och det innebär en betydande förändring — eftersom det också gäller en sammanläggning av landstingslagen och kommunallagen — av nära 100 paragrafer. Vi har haft ett intensivt arbete hittills, och jag vill därför direkt ställa frågorna: Har det varit fel på den uppläggningen? Har arbetet varit alltför ointresserat? Är det kanske kansliet som har brustit, eller var ligger felet? Jag tycker inte man skall framställa så hårda anklagelser som nu varit fallet, om man inte kan belägga dem. Sedan, herr talman, till sakärendet! Det är som herr Johansson sagt en ytterst begränsad reformering som vi med detta initiativ framlägger förslag om, men det är betydelsefullt för de nomineringar som skall ske. Och i det här läget hade vi dels underlag i propositionen, dels kunde vi falla tillbaka på de diskussioner vi fört i utskottet. Det är således ett enigt utskott som föreslår de här förändringarna. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Remisstidens utgång var fastställd till den 1 december resp. den 15 december 1975. Det blev en viss fördröjning, men samtliga remissinstanser hade kommit in med sina svar i första delen av januari 1976 utom Stockholms läns landsting. Jag förutsätter att propositionsarbetet kunde påbörjas utan att remissvaren var inne till 100 96. Om man remitterar ärenden, är det väl också nödvändigt att de som skall yttra sig om möjligt respekterar remisstiden. Jag konstaterar att herr Johansson i Trollhättan nu har tonat ned kritiken rätt avsevärt, och jag vill bara göra ett par korta kommentarer. Ett snabbare valgenomslag innebär ju en betydande förändring i alla kommuner utom Stockholm, där det tidigare har gällt. Det är väl alldeles uppenbart att den saken måste prövas mot de förutsättningar i fråga om röstsammanräkning och liknande som skall in i den här bilden. Vi har nu ytterligare ett val att ta del av när det gäller hur sammanräkningstiderna ligger till, och därmed har vi ett säkrare underlag. Den fördelen har vi alltså fått av förseningen. Så har vi frågan om handläggningen i utskottet. Omröstningen i utskottet, herr Johansson i Trollhättan, gällde ju inte i vilken takt vi skulle forcera arbetet. Även vi sade, när vi kom till voteringspropositionen, att utskottet skulle arbeta så snabbt det kunde, men vi ställde oss tveksamma till att det skulle hinna. Det var därom frågan stod.

Och varför har i så fall icke = presidierna i de av kansliet och allt som behövdes i det avseendet? nämnderna och Jag tycker det är viktigt att vi får klara ut den här frågan. De uppgifter — landstingen som har lämnats bör, menar jag, vara korrekta, så att vi verkligen vet var vi har varandra i det fortsatta arbetet.

Herr talman! Jag skulle kanske inte fresta kammarens tålamod ytterligare med min i dag skrovliga röst. Men jag vill ändå göra en ytterligare kommentar till vad herr vice ordföranden i konstitutionsutskottet nyss sade. Nog har jag konstaterat att utskottets ledamöter på ett föredömligt 33 sätt har läst in det material som vi nu diskuterar. Det har ingalunda varit någon högläsning i utskottet. Vi har haft, som jag tycker, utomordentligt intressanta och givande diskussioner. Jag måste säga att det är min uppfattning av det sätt på vilket utskottets ledamöter har gripit sig an denna fråga, och jag tycker det är viktigt att slå fast detta i kammaren. Ytterligare vill jag säga att vi icke har känt någon tveksamhet. Vi har bara förutsatt att vi skulle få en grundlig och riktig behandling av detta mycket stora ärende. Vi skall komma ihåg att den kommunala verksamheten är en utomordentligt viktig hörnsten i hela vårt demokratiska system. Det skulle vara illa om vi inte, när vi gör förändringar i kommunallagstiftningen, ägnade frågan en grundlig behandling i utskottet och självklart också i kammaren.

Herr talman! I motionen 1975/76:1937 har representanter för de tre borgerliga partierna föreslagit förbättringar för företagen vad gäller uppgiftslämnandet. Det är ju en känd sak att uppgiftslämnandet är särskilt betungande för de mindre och medelstora företagen, och det är därför med viss glädje som vi har tagit del av finansutskottets betänkande 1976/77:3. Man kan där avläsa, tycker vi, en betydligt positivare syn på de krav som vi har fört fram och som innebär en minskad uppgiftsbörda för speciellt de företagskategorier som jag inledningsvis nämnde. Utskottet hänvisar i stora delar till det betänkande som framlagts av utredningen om företagens uppgiftsplikt, UFU. Denna anser att frågan om lättnader i uppgiftslämnandet bör prövas successivt och främst i anslutning till ändring eller översyn av författningar och administrativa system. Utredningen föreslår också att uppgiftsplikten kvarstår. Utredningen vill dessutom inrätta en företagsdatanämnd för granskning av myndigheternas uppgiftskrav, en nämnd med kansli inom statskontoret. Denna nämnd föreslås få minst nio ledamöter, och både näringsliv och myndigheter bör där representeras. Uppseendeväckande är bara enligt min uppfattning att UFU föreslagit att granskningen inte bör få utmynna i för myndigheterna bindande beslut, utan att tillsynen bör först, som det heter, syfta till att ge myndigheterna synpunkter på och förslag om vad som kan göras för att minska eller underlätta uppgiftslämnandet. Tyvärr måste man också konstatera att UFU:s förslag delvis blev en besvikelse. Vi hade kanske väntat oss att utredningen efter ungefär åtta = Nr 32 års arbete skulle innehållit litet mera. De åtgärder som man rekommenderar är enligt vår uppfattning inte tillräckliga för att komma till rätta med den uppsjö av uppgifter som företagen åläggs att leverera till myndigheterna. Nu lär ett arbete inom finansdepartementet pågå med an = Företagens uppledning av UFU:s förslag, och avsikten är tydligen att presentera vår — giftsskyldighet riksdagen 1977 ett förslag som skall syfta till att underlätta företagens uppgiftslämnande. Min och mångas förhoppning, herr talman, är att departementet då har tagit intryck av bl.a. det gemensamma remissvar som ett tiotal av näringslivets ledande organisationer avlämnat. I det svaret finns många kloka synpunkter och förslag, som om de följs verkligen skulle kunna dämpa blankettraseriet till fromma för såväl företagare och företag som samhälle. Det gäller bl.a. följande: införande av nya procedurer och föreskrifter för utformning av myndigheternas uppgiftsrutiner, inriktade på att förebygga riskerna för att nya statliga informationssystem föranleder överuttag av information. Av erfarenhet vet vi att de statliga informationssystemen utvecklas utan stöd av särskilda normer som på ett tillfredsställande sätt ger nödvändiga restriktioner för systembyggandet och för valet av informationskällor för systemen. Föreskrifter för systembyggandet, inriktade på att eliminera riskerna för att nya system föranleder överuttag av information, bör därför övervägas och fastställas. Även frågan om ersättning till företagen för deras uppgiftslämnande måste utredas. Utredningen om företagens uppgiftsskyldighet var genom sina direktiv förhindrad att diskutera ersättningsfrågan — detta trots att det i riksdagsmotioner föreslagits tilläggsdirektiv i ärendet. Denna begränsning finner vi djupt beklaglig, då många tecken tyder på att en skyldighet för myndigheterna att utge ersättning till uppgiftslämnarna verksamt skulle bidra till en nedskärning av uppgiftslämnandet och till ett ökat hänsynstagande till uppgiftslämnarna och deras kostnader samt också till prioriteringar mellan olika utformningar av valda uppgiftskrav. Det allra viktigaste i den här frågan, som är ganska komplicerad — det vill jag gärna erkänna — men som vi tillsammans måste försöka lösa, är nog trots allt att företagarna känner motivation för uppgiftslämnandet. Det bör åstadkommas på så sätt att myndigheterna vid sina kontakter med dem gör allt för att underlätta det betungande uppgiftslämnandet och förklara varför uppgifterna behövs. Om företagen finge all tänkbar hjälp i detta sitt arbete skulle även det säkert medföra större villighet. Men, herr talman, viljan måste finnas inte enbart hos den ena parten. Till sist vill jag uttala förhoppningen att riksdagen under våren 1977 skall föreläggas positiva förslag som, när de genomförs, kommer att underlätta företagens uppgiftslämnande i enlighet med vad vi har framfört i den motion som jag inledningsvis refererade till. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har vid något tidigare tillfälle visat på den risk det medför för den kunskap som samhället behöver om vad som försiggår i företagen, om man driver frågan om en begränsning av uppgiftsuttaget alltför långt. Det råder sannerligen inte något överuttag av uppgifter från det svenska näringslivet. Det är i verkligheten precis tvärtom. För att kunna utöva tillsynen över arbetsmiljön behöver vi i framtiden mycket långtgående uppgifter. Vi måste bygga upp ett system som gör det möjligt att skapa tillräcklig trygghet för de anställdas hälsa. I dag används mellan 60 000 och 100 000 kemiska preparat och ämnen i produktionen. Vi behöver uppgifter om var och på vilket sätt man använder dessa ämnen. Mot bakgrund av det inlägg som herr Hovhammar gjorde känner jag mig skrämd inför utsikten att tankegångarna om ett överuttag av uppgifter från företagen skall färga av sig på den arbetsmiljölagstiftning som vi inom löntagarorganisationerna otåligt väntar på. I arbetsmiljöutredningen föreslås att uppgiftsskyldighet om åtskilliga av dessa ämnen skall föreligga för arbetsgivarna. Vi har också sagt att det blir nödvändigt att förena uppgiftsskyldigheten med sanktionsbestämmelser riktade mot arbetsgivaren för att försäkra oss om att vi verkligen får information om arbetsmiljön.

Jag vill erinra om den utredning som pågår inom statskontoret och som vi kallar arbetsmiljövårdens informationssystem. Den innebär att vi skall få centrala register för hur och på vilket sätt denna typ av ämnen och preparat används i produktionen. Jag vill kraftigt understryka nödvändigheten av att man inte låter omtanken om arbetsgivarnas bekvämlighet gå ut över möjligheten att kontrollera arbetsmiljön i fortsättningen.
Herr talman! Jag tror att Sivert Andersson i Stockholm och jag är ganska överens beträffande sakfrågan och principerna. Vad vi motionärer är ute efter är att minska uppgifter som vi anser vara onödiga. Arbetsmiljölagstiftningen anser jag personligen är en väsentlig fråga, och uppgifter i anslutning till den skall vi gärna lämna. Men, Sivert Andersson, det är inte bekvämlighetsskäl som gör att vi företagare reagerar mot den omfattande flora av uppgifter som skall lämnas. Jag vill erinra om att utredningen om företagens uppgiftsplikt har genomfört en enkät om 1971 års uppgiftskrav. Det är verkligen intressant att se vad det materialet innehåller. Det visar bl.a. att antalet redovisade uppgiftskrav var 707 och att antalet blanketter som lämnades till myndigheterna utgjorde nära 50 miljoner. Det är mycket det. Antalet deluppgifter som besvarades översteg en mil Nr 32 jard. Dessutom vet vi att alla uppgiftskrav inte fångas in vid undersökningar — alla uppgiftskrav går inte att analysera. En beräkning visar att företag med knappt 50 anställda — det är majoriteten av de företag som ingår i Sivert Anderssons arbetsområde — satsar 300-800 arbets — Företagens upptimmar på att besvara av myndigheter direkt begärda uppgifter. giftsskyldighet Det är därför barockt när herr Andersson säger att det är fråga om omtanke om arbetsgivarnas bekvämlighet. Tänk er själv en småföretagare som skall sitta 300-800 timmar och fylla i blanketter! Jag tror att han har viktigare uppgifter i företaget för att trygga jobbet för de anställda. Vi vet också att år 1974 skapades inte mindre än 200 nya lagar och förordningar som direkt berörde näringslivet. För en småföretagare kan det bli nödvändigt att skaffa experthjälp, för det är sannerligen inga enkla uppgifter det handlar om. Sådan expertis kostar också pengar. Kan vi minska uppgiftslämnandet och koncentrera det till väsentliga frågor — exempelvis, som herr Andersson mycket riktigt nämnde, arbetsmiljölagstiftningen, där det är viktigt att få in material — skulle både företagen och de anställda ha anledning att glädjas över det.
Herr talman! Jag förstår inte vad herr Hovhammar menar med att det är barockt när jag försöker förklara att det inte förekommer något överuttag när det gäller informationen totalt från företagen. Vad vi dock är överens om är att om det finns möjligheter att få fram bättre och för verksamheten mer lämpade uppgifter så skall de utnyttjas. Man skall naturligtvis inte ta in sådan information och sådana uppgifter som man inte har någon glädje av. Det är detta som denna utredning har sysslat med. Avsikten är att man skall rensa bort uppgifter som inte behövs, och den saken behöver vi inte diskutera. Vad jag är orolig för är det resonemang som förs i vissa motioner om ersättning till företagen för uppgiftslämnandet. Det är mot bakgrunden av dessa tankegångar som jag känner djup oro för vad som skulle kunna inträffa om man införde sådana regler t.ex. när det gäller kemiska preparat och tekniska hjälpmedel som kan vara farliga för arbetsmiljön. Det är nödvändigt att vi stoppar varje tankegång på att införa sådana begränsningar på den här typen av uppgifter.
Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda del av det här betänkandet, nämligen slutet, där man tar upp ersättningsfrågan, som även herr Sivert Andersson i Stockholm varit inne på. Som jag har tolkat det tar utskottet i sitt betänkande inte någon direkt ställning till denna fråga, utan utskottet säger bara att även frågan om ersättning skall övervägas. Men för att det inte skall råda något missförstånd på den punkten vill jag i debatten anmäla att det torde finnas delade meningar här i kammaren huruvida det är riktigt att ersättning skall utgå i det här sammanhanget. 57 När det så småningom kommer förslag skall jag anmäla min ståndpunkt i frågan, men jag vill redan nu sätta ett stort frågetecken för tankegångar som går ut på att sådana ersättningar är nödvändiga och rimliga.
Herr talman! Jag upprepar vad jag sade: Sivert Andersson i Stockholm och jag har i denna fråga i princip samma uppfattning, eftersom den tid man lägger ned på att fylla i blanketter skulle kunna användas på ett för företagen och de anställda bättre sätt. När Sivert Andersson sade att företagarna av bekvämlighetsskäl inte vill lämna uppgifter, betecknade jag det som ett barockt uttalande. Den uppfattningen har jag fortfarande. Det handlar här sannerligen inte om bekvämlighetsskäl. Vad saken gäller är att företagarna bör få disponera sin tid för väsentligare ting än att fylla i blanketter som vi är överens om i många fall är onödiga.

Herr talman! Det är givetvis på det sättet att samhället har ett behov av information som man ibland inte kan erhålla på annat sätt än genom att infordra uppgifter av statistisk natur från företagen. Herr Sivert Andersson i Stockholm nämnde ett exempel på sådan information, nämligen förekomsten av farliga ämnen i arbetslivet. Om man emellertid ser på den uppgiftsskyldighet som i dag föreligger finner man att den avser andra ting. Den utredning om företagens uppgiftsplikt som nyligen blivit färdig med sitt arbete har visat att denna uppgiftsskyldighet till 90 26 gäller skatter, tullar och avgifter. Syftet med den här utredningen och även med de motioner som utskottet tar upp i detta betänkande är ju att minska arbetet med och tidsåtgången för uppgiftslämnandet. Självfallet måste man väga samhällets behov av information mot det arbete och den tid som går åt för uppgiftslämnarna. Vi har från utskottets sida menat att det var naturligt, när man nu inom departementet skall ta ställning till de förslag som den här utredningen har fört fram, att man också får se på de motionsyrkanden som här är aktuella. I vad gäller eventuell ersättning till företagen för detta uppgiftslämnande så påpekar vi att man vid prövningen också skall belysa ersättningen som ett instrument för att minska uppgiftslämnandet. Men vi påpekar också, att om man skulle lyckas begränsa uppgiftslämnandet utan att samhällets behov av information skadades, så blir frågan om en eventuell ersättning mindre betydelsefull. Herr talman! Finansutskottet har i full enighet velat anföra dessa synpunkter inför den prövning av frågan om företagens uppgiftsskyldighet som nu skall ske i departementet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I vår motion 1975:235 yrkas att riksdagen hos regeringen begär tillsättandet av en utredning med uppdrag att skyndsamt utarbeta och framlägga förslag till åtgärder mot skatteflykt och skattefusk. Motionen väcktes i januari 1975, alltså för snart två år sedan. Man kan möjligen fundera över varför det tagit så lång tid för skatteutskottet att ta ställning till den. Det får ju inte vara så, att skatteutskottets behandling av motioner blir lika långt utdragen som de sittande skatteutredningarnas försök att lägga förslag till lösningar av hela skatteproblematiken. Jag vet inte vad som är orsaken till att det har dröjt så länge — om skatteutskottet är ointresserat, om det har varit svårt att avvisa vårt krav på en särskild skatteutredning eller vad det kan vara. Vi kanske kan få upplysning om det här i debatten. Den här motionen lades just mot bakgrunden av att de skatteutredningar som nu arbetar har tagit så lång tid på sig. Vi anger i motionen hur många år de har suttit. Man måste alltså addera två år till de siffror som finns i motionen. Då finner vi att företagsskatteberedningen nu har arbetat i sex och ett halvt år och 1972 års skatteutredning, som skulle lägga förslag om en totallösning av hela skatteproblematiken, har arbetat i fyra och ett halvt år. Från 1972 års skatteutredning har det efter denna långa tid fortfarande inte kommit något förslag om hur skattesystemet i vårt land skall utformas. Vi menar att man här har försuttit dyrbar tid när det gällt att attackera de problem som tas upp i vår motion, alltså skattefusket och skatteflykten. Jag vill gärna ge företagsskatteberedningen det erkännandet att den har lagt fram flera delförslag, som varit viktiga och betydelsefulla. De har medfört en viss begränsning av möjligheterna till skatteflykt, och det har varit tacknämligt. 1972 års skatteutredning, av vilken jag själv är ledamot, har över huvud taget inte behandlat frågan om åtgärder mot skattefusk och skatteflykt och har inte framlagt något som helst förslag i detta avseende. Jag försökte redan från början att få utredningen att ta upp denna fråga såsom en särskild punkt, men utredningens majoritet har hävdat att man först skall göra ett nytt skattesystem färdigt och sedan se hur man skall täppa till möjligheterna till skatteflykt och skattefusk i samband med det nya systemet. När utredningen drar ut på tiden så här, kvarstår emellertid de gamla problem som alla känner till. Passiviteten innebär att man låter skattefusk och skatteflykt av betydande omfattning pågå. De argument som skatteutskottet åberopar för avslag på vår motion är i huvudsak följande. Utskottet säger visserligen att man delar vår uppfattning att skatteundandragandet är ett allvarligt problem för samhället men anför att den lösning som vi pekar på inte är tillräcklig. I det sammanhanget vore det intressant att från skatteutskottets företrädare här i debatten få höra om det finns någon färsk uppskattning av skattefuskets och skatteflyktens omfattning i vårt samhälle. Om jag själv skulle våga gissa, rör det sig om 10-20 miljarder kronor per år. Jag tror för min del att en sådan uppskattning inte är överdriven. Men skatteutskottet, som har skyldighet att fortlöpande följa dessa frågor, kanske har en mer exakt och färsk uppskattning. I så fall vore det intressant att få den anmäld i debatten. Utskottet framhåller att det som kallas för skattefusk, alltså direkta brott mot de regler som föreligger, inte kan mötas med utredningar utan måste mötas med ökad kontroll. Därför yrkar utskottet avslag på vårt krav på en särskild utredning om skattefusket. I slutet av en utredning om denna fråga skall det givetvis ställas förslag till kontrollåtgärder. Men en utredning kan visa var kontrollerna bäst bör sättas in. Därför menar vi att skatteutskottets argumentation på denna punkt inte är bärande för avslag på vårt krav.

Jag tycker att expertgruppens förslag är bra. En allmän skatteflyktsklausul kan utan tvivel bli ett betydelsefullt instrument när det gäller att bekämpa skatteflykten. Men förslaget framlades i fjol, och det har varit ute på remissbehandling. Enligt uppgifter i den borgerliga pressen tänker den nya regeringen vänta med att lägga fram ett förslag på grundval av propån från företagsskatteberedningen och remissbehandlingen. Om man tänker uppskjuta hela denna fråga, faller ju skatteutskottets på denna punkt framförda argument för att en särskild utredning inte skulle vara nödvändig. Herr Wärnberg, som står på talarlistan efter mig, företräder inte längre regeringspartiet, och det är möjligt att han inte kan tala om när vi får ett förslag om införande av en allmän skatteflyktsklausul.

Herr talman! Först ett svar på herr Hermanssons fråga varför det dröjde så länge innan utskottet tog upp den här motionen. Svaret blir kort och gott att den tidigare regeringen hade aviserat en proposition om den s.k. generalklausulen, och eftersom vi visste att det arbetet pågick ansåg vi att vi borde vänta med att behandla motionen till dess att vi fick ta ställning till propositionen. I sakfrågan har skatteutskottet givetvis ingen annan uppfattning än motionärerna. Skattefusk och skatteflykt måste med kraft bekämpas. Däremot är utskottet inte helt överens med motionärerna om tillvägagångssättet för att uppnå det önskade resultatet. Herr Hermansson vill ha en utredning som skall kartlägga skatteflykt och skattefusk och komma med förslag till lösningar på problemen. Utskottet menar i stället att de pågående skatteutredningarna var och en inom sitt område har att i samband med övriga förslag också lägga fram förslag till hur skattelagstiftningen skall förhindra legal skatteflykt. Vad beträffar fusket anser utskottet att det inte finns något bättre sätt att komma till rätta med det än att stärka kontrollen. Utskottet lämnar i sitt betänkande en redogörelse — herr Hermansson har uppehållit sig vid den — för hur taxeringsorganisationen under senare år fått en kraftig förstärkning, vilka andra åtgärder som har vidtagits och vilka beslut som har fattats om kommande utbyggnader av kontrollorganisationen. Hur skattefusket — alltså inte skatteundandragandet utan det rena fusket — går till tror vi att skattekontrollen i stort sett redan vet. En ny utredning skulle knappast tillföra ärendet något nytt. Här är det i stället en fråga om vilka resurser som kan sättas in för att avslöja det fusk som man tror och som man kanske också vet sker. När det gäller den legala skatteflykten redogör utskottsbetänkandet för en serie åtgärder som föreslagits av bl.a. företagsskatteberedningen och som också genomförts och lett till att de flesta kryphålen täppts till. Jag skall utan vidare erkänna att uppfinningsrikedomen är mycket stor bland mindre nogräknade skattekonsulter, och det har många gånger lett till att sedan alla upptänkliga hål pluggats igen har dessa personer hittat något nytt. De som önskar opåkallade skattelättnader har alltså för det mesta legat en hästlängd före dem som sökt förhindra skatteflykten. En av anledningarna till detta är trögheten i lagstiftningsväsendet och vår kanske berättigade rädsla för retroaktiva lagar. Jag ifrågasätter om en utredning av den typ som föreslagits i motionen bättre skulle kunna förutse alla tänkbara kryphål än de utredningar som 61 hitintills försökt sig på den uppgiften. Jag tror — och här kanske jag kan instämma med herr Hermansson — att den föreslagna generalklausulen mot skatteflykt skulle vara det effektivaste instrumentet därvidlag. Här föreligger alltså redan ett förslag som är utrett, och nu hänger det på den politiska viljan om det kan komma att genomföras. Det går som sagt var inte — herr Hermansson antydde detta — att lämna svar på frågan om förslaget kommer att genomföras eller inte. Men här är alltså ingenting som behöver utredas mera, utan det hänger helt enkelt på den politiska viljan om förslaget skall genomföras eller ej. F. ö. är det också fråga om politisk vilja eller bedömning när det gäller att fastställa den verkliga innebörden i begreppet skatteflykt. Det råder ju väldigt delade meningar om vad som egentligen är skatteflykt. Vissa inkomster är skattebefriade till olika grader, och om detta råder mycket skilda meningar. I andra fall kan skatt undgås genom olika avdrag, om vilkas berättigande det också råder rätt delade meningar. Vi känner i de flesta fall redan till problematiken, och en utredning kan knappast tillföra frågan något nytt här heller. Mot bakgrund av vad som anförts står det för utskottet klart att en ny utredning om skatteflykten kan göra varken från eller till, utan man uppnår bättre resultat om man med kraft agerar efter de linjer som redan följts och som jag också har redogjort för. Sedan frågade herr Hermansson mig om vi i skatteutskottet har någon färsk siffra på skattefuskets storlek. Det har vi inte. Alla sådana siffror blir gissningar av något slag, för det är praktiskt taget en omöjlighet att fastställa hur stort skattefusket är. Den siffra som herr Hermansson nämnt kan vara riktig, men den kan också vara för hög eller för låg. Vi vet att det förekommer mycket skattefusk, men att fastställa den exakta siffran har bedömts som nästan omöjligt, och skatteutskottet har som sagt inga färska uppgifter om hur stort skattefusket är.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

Herr talman! I avvaktan på att någon representant för regeringspartierna talar om för oss huruvida den nya regeringen tänker lägga fram förslag om en allmän skatteflyktsklausul och när vi i så fall har att förvänta det förslaget till riksdagen, skall jag med några ord ta upp en del argument som herr Wärnberg här använde. Herr Wärnberg har naturligtvis helt rätt i att det avgörande vid ställningstagandet till både frågan om en generalklausul och bedömningen av vad man skall kalla för skatteflykt är den politiska viljeinriktningen. Och det är ju det problemet man har mött under de gångna åren när man försökt att komma till rätta med det mycket omfattande skattefusket och den stora skatteflykten.

Och viljan att komma till rätta med det här har ju markerats litet olika av olika partier. Bakgrunden till den motion som bl.a. jag har skrivit under är just att i varje fall en av de pågående skatteutredningarna — 1972 års skatteutredning — inte på något sätt har behandlat kampen mot skattefusket och skatteflykten under de fyra och ett halvt år som den suttit. Nu hänvisar herr Wärnberg fortfarande till linjen att först skall pågående utredningar lägga fram förslag och sedan skall man studera hur man skall täppa till alla möjliga hål. Den ståndpunkten kan måhända accepteras under det första eller andra året en utredning sitter, men när utredningarna börjar sitta fyra, fem eller sex år innebär det ju att man släpper ifrån sig frågan under den tiden och inte gör någonting, fast alla är medvetna om behovet av åtgärder. Sitter man i en utredning som har till uppgift att framlägga ett nytt skattepolitiskt program, så förstår herr Wärnberg att det måste kännas otillfredsställande att åren rullar undan, som det står i visan, och ingenting sker. Och så vill inte heller de övriga partierna göra någonting för att bekämpa det skattefusk och den skatteflykt som bevisligen redan finns. Detta är alltså bakgrunden till vårt förslag om en särskild, övergripande skattefuskutredning. Nu vet vi ju alla att de utredningar som redan finns på skattepolitikens område griper in i varandra. I slutskedet av deras verksamhet, som vi hoppas skall komma i varje fall under det närmaste årtiondet, måste man tänka sig ett samarbete. En sådan samverkan har f. ö. krävts av både vårt parti och en grupp tunga socialdemokrater, och den är utan tvivel nödvändig, även om det inte blir en formell sammanslagning av utredningarna.

Jag tror fortfarande att en sådan utredning skulle vara i hög grad berättigad. Den skulle ju hjälpa de andra skatteutredningarna att fullfölja sina syften att så småningom täppa till alla de här hålen som fortfarande finns och förebygga nya möjligheter till skattefusk och skatteflykt. Jag tycker alltså att det inte har framkommit någonting i debatten som har gjort vårt krav mindre angeläget, utan det framstår som en av de vägar som är möjliga att gå för att få en lösning av problemet. Det behöver inte utesluta andra vägar, exempelvis en allmän skatteflyktsklausul, som både herr Wärnberg och jag tycker är mycket angelägen.

Herr talman! I den motion herr Hermansson väckt begärs en utredning företagsskatteberedningen har emellertid framlagt sitt förslag, och därför kan man säga att motionens direkta yrkande redan har tillgodosetts. Därmed är väl också frågan huruvida man bör tillsätta en ny utredning besvarad. Herr Hermansson ställde frågan om den nya regeringen kommer att lägga fram förslag i enlighet med expertgruppens förslag.

Jag kan inte svara på frågan om regeringen kommer att framlägga någon proposition, men jag antar att regeringen kommer att ta ställning till om man kan åstadkomma en sådan utformning som jag nyss citerade ur skatteutskottets betänkande. Därför anser jag, herr talman, att vi i dag får låta oss nöja med vad utskottet föreslår, nämligen att man skall avvakta regeringens ställningstagande innan ytterligare åtgärder vidtas.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
Herr talman!

Förslaget från företagsskatteberedningens expertgrupp framlades 1975. Och jag förmodar att de partier som nu ingår i regeringen började fundera på frågan redan före september 1976. Det är alltså ingen ny fråga för dem. Och vi har flera personer som har suttit i 1972 års skatteutredning och som ingår i den nya regeringen. En av dem ärt.o.m. budgetminister, och han bör känna till den här problematiken väl och ha funderat på den. Det skall inte behöva ta så oerhört lång tid att bestämma sig för om det här är ett bra förslag eller inte. Jag vill upprepa vad jag sade inledningsvis: Det är beklagligt att vi inte kan få närmare besked här i dag från de nya regeringspartierna.
Herr talman! Om jag minns rätt aviserades det av den förra regeringen Onsdagen den att en proposition skulle komma i denna fråga under vårriksdagen. Den 24 november 1976 kom inte, och man måste väl här tillåta även den nya regeringen en viss tid för att göra de överväganden som behövs. Att den socialde Åtgärder mot mokratiska regeringen inte blev färdig med ett definitivt ställningsta = skatteflykt och gande förmodar jag var orsaken till att förslag inte framlades under vår — skattefusk riksdagen. Vi får väl avvakta här. Man kan inte begära att den nya regeringen omedelbart skall ta ställning i alla frågor som föreligger.
Herr talman! Det är givet att en ny regering inte omedelbart kan lägga förslag i alla frågor, men det här är inget nytt förslag — det lades 1975. Och såvitt jag vet är det representanter för moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet som ingår i och som bär upp den nya regeringen — det är ju inte personer som är hämtade från Mars eller något annat främmande land och som inte är bevandrade i de här frågorna. Samtliga dessa partier har ställts inför problemet. De har representanter i företagsskatteberedningen, som lagt förslaget 1975. Jag tycker inte heller att det är riktigt att hänvisa till att den gamla regeringen inte lyckades komma fram med något förslag. Inte är väl den nya regeringen så dålig ändå att den måste säga att alla den gamla regeringens försummelser skall återkomma också under den här perioden? Om herr Josefson eller någon annan inte kan ge något svar så får jag ställa en fråga till budgetministern, och det avser jag att göra.

Herr talman! Här föreligger ett mycket knapphändigt betänkande från utrikesutskottet. Det följer i den vägen en tradition. Emellertid har denna tradition klandrats, och det kanske med rätta. Man har sagt att parlamentet i Sverige, på samma sätt som t.ex. i Norge, borde ha tillfälle till en mer genomgripande debatt om nordiska frågor och att ett lämpligt tillfälle härför vore i samband med en berättelse från Nordiska rådet. Emellertid föreligger just nu ett medlemsförslag från Gunnar Helén om att regeringen också skulle avge berättelse till parlamenten, även utanför Norge, där sådant är brukligt. Detta förslag är under remissbehandling, och av de yttranden som hitintills har inkommit framgår att förslaget mött övervägande sympati i den delen. Då skulle, om förslagsställarens intentioner realiseras, såväl en rapport från regeringen som en från Nordiska rådet kunna läggas till grund för en mer utförlig debatt. Med hänsyn till att detta ämne kommer att avgöras inom några månader har utskottet denna gång inskränkt sig till att följa traditionen och inte lämnat någon utförligare redogörelse.

Herr talman! En av de motioner som ligger till grund för det betänkande som nu behandlas tar upp en del av de orättvisor som finns i sjukförsäkringssystemet. Sjukförsäkringens storlek grundar sig på vilken inkomst av förvärvsarbete eller beräknad sådan som den försäkrade har. Från den s.k. sjukpenninggrundande inkomsten utgår också försäkringskassan vid bestämmandet av sjukpenningklass. De ofta långt utdragna avtalsrörelserna, som vi främst har upplevt under 1970-talet, medverkar ofta till att arbetare gör förluster i sjukersättningar, då de retroaktiva lönerna med nuvarande lagstiftning inte efter hand kan kompenseras. Det är den frågan som motionen pekar på och som också riksförsäkringsverket med anledning av motionen har uppmärksammat och tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka. Vi noterar att motionen har medfört detta. Det är glädjande att det förefaller som om de här orättvisorna nu på något sätt skulle kunna rättas till. Utskottet skriver följande på s. 3 i betänkandet: ”Verket har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att undersöka vilka möjligheter det finns att kompensera inkomstförluster i sådana fall. Avsikten är att förslag i frågan skall lämnas inom sådan tid att ändringar av den art som avses i motionen 1203 blir möjliga efter nu pågående avtalsrörelses slut. Härigenom får motionen 1203 anses besvarad.” Herr talman!

Om utskottet har en annan tolkning av skrivningen i betänkandet än den som jag här har redogjort 67 för, förutsätter jag att utskottet nu dementerar min tolkning. Herr talman! Med anledning av den redovisade tolkningen av utskottsbetänkandet avstår jag från att yrka bifall till motionen 1975/76:1203.

Herr talman! Det nuvarande sjukförsäkringssystemet har enligt min uppfattning tre nackdelar: 1. I avtalssituationer där avtal kanske inte sluts förrän i maj-juni eller senare kan knappast uppgift om den nya lönen lämnas till sjukförsäkringen förrän avtalet är klart. Lönen betalas sedan ut retroaktivt från årets början. Den som är eller blivit sjuk under den tid avtal pågår får därför för låg sjukpenning, eftersom sjukpenningen i motsats till lönen inte kan höjas och utbetalas retroaktivt. Sjukpenningen ändras också först 30 dagar efter inkommen anmälan. 2. Många människor glömmer att anmäla inkomständringar tills de blir sjuka och konstaterar sedan att de får för liten sjukpenning. Eftersom det tar 30 dagar att få den ändrad kan det röra sig om avsevärt inkomstbortfall. 3. Inkomstuppgiften grundar sig på beräknad inkomst ett år framåt. För folk med olika sidoinkomster kan det vara svårt att beräkna inkomsten någorlunda exakt. Även små avvikelser påverkar nu sjukpenningen. Hur skall man råda bot på detta? I motionen 1975/76:558 har fru Troedsson och jag närmare utvecklat synpunkter härpå. Sjukpenningen är nu inkomstbeskattad. Sjukförsäkringen skall såväl till den försäkrade som till taxeringsmyndigheterna lämna uppgift om utbetalad sjukersättning samt redovisa preliminärskatteavdrag. Att få rätt sjukpenning är viktigt även från den synpunkten att den nu genom beskattningen påverkar ATP. Försäkringsoch taxeringsmyndigheter måste således samarbeta. Det skulle vara vettigt att sjukpenningen baserades på självdeklarationen och att det skedde en definitiv reglering av sjukpenningen samtidigt med slutskatten. Med datatekniken bör det inte vara särskilt komplicerat. Det skulle innebära följande fördelar: 2. Den sjukförsäkrade skulle alltid få rätt ATP-poäng. 3. Man skulle ha möjlighet att anmäla inkomständringar till sjukkassan, men glömde man det skulle man ändå inte förlora på det. I praktiken skulle det väl innebära att folk anmälde större inkomständringar men avstod från att anmäla mindre. Det borde på detta sätt kunna bli mindre byråkrati för försäkringskassan. 4. Deklarationsmoralen borde stärkas, eftersom utelämnade inkomster skulle betyda mindre sjukpenning vid sjukdom. Nu har socialförsäkringsutskottet i sitt betänkande 1976/77:6, vilket här tidigare redogjorts för, meddelat att riksförsäkringsverket har uppmärksammat de påtalade problemen och tillsatt en arbetsgrupp för att söka rätta till dem. På det viset har ärendet fallit framåt, och med an = Nr 32 ledning härav har jag inget yrkande utan nöjer mig med det betänkande Onsdagen den

Rätt till sjukersätt Herr talman!

Utskottet har, som tidigare nämnts, erfarit att riksförsäkringsverket har uppmärksammat de problem som här har aktualiserats och tillsatt en arbetsgrupp, som skall undersöka vilka möjligheter det finns att kompensera inkomstförluster i sådana här fall. Avsikten är att förslag skall kunna läggas fram under den pågående avtalsrörelsen. Att herr Franzén blir nöjd med det förslag som kommer kan jag inte nu utlova, och han måste förstå att det inte finns någon chans till det; det här är ju inte hur enkelt som helst. Vi är medvetna om att en ändring behöver komma till stånd, men vi kan inte nu säga hur förslaget kommer att se ut. Det är alltså möjligt att problemen är lösta före avtalsuppgörelserna för de stora löntagargrupperna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Lindström redogjorde för den nuvarande lagstiftningen — att man först 30 dagar efter en förändring kan få den 90-procentiga sjukersättningen. När herr Lindström tar upp frågan om vilket resultat utredningen eventuellt kommer till, så kvarstår den luddighet som finns i utskottets betänkande. Det må vara att man har en utredning, men en utredning bör rimligen också ha klara direktiv om vad man skall komma fram till. Vi har i vår motion klart angett vad vi avser. Det hade väl också varit riktigt att arbetsgruppen hade haft till direktiv att ta reda på hur man skall kunna klara den retroaktiva sjukpenningen.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Franzén att utredningen har 24 november:1976 direktiv om att lägga fram ett förslag om den här frågans lösning. Hur man löser den kan inte vi nu säga. Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord beträffande den reservation = Rätt till längre som finns fogad till detta utskottsbetänkande. Kravet på möjlighet till sammanhängande längre sammanhängande ledighet är ett gammalt krav från folkpartiets = ledighet sida. Om det tillgodoses menar vi att människor på ett helt annat sätt än f.n. skulle kunna varva arbete och ledighet. Det kan vara fråga om olika önskemål för ledighet, t.ex. för studier, för längre resor eller för vård av någon anhörig. Vårt förslag innebär alltså att även vi tänker oss möjligheten att man skall kunna spara semesterledighet för flera år och ta ut den i ett sammanhang för att på det sättet varva arbete och ledighet.

Det är tvärtom. I och med att man kan få ta ut den femte semesterveckan i form av sammanhängande ledighet har vi gått en bit på vägen. Det borde göra det naturligare att göra det möjligt att få en ytterligare förlängd ledighet. Men detta är en sak som inte går att infoga direkt i förslaget om den femte semesterveckan. Det kräver en ytterligare utredning. Därför borde den socialpolitiska samordningsutredningen få se över förslaget. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen, som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Det här är, som fröken Bergström sade, en gammal bekant. Första gången behandlades kravet på möjlighet till förlängd ledighet i riksdagen 1966. Sedan 1969 har frågan kommit igen varje år. Lika konsekvent har riksdagen avslagit förslaget, framför allt med motiveringen att det finns angelägnare problem att lösa i detta sammanhang. Fröken Bergström berörde några av motionens motiveringar för en längre sammanhängande ledighet. Jag skall kommentera dem. En motivering är att man skulle göra det möjligt att varva studier med yrkesarbete. Jag tror att det blir mycket svårt att varva studier och yrkesarbete genom att samla ihop några veckors semester varje år under fem eller tio år. Det är utomordentligt svårt att planera så långt fram i tiden. Sedan motionen första gången väcktes har samhället skaffat sig helt andra instrument för att tillgodose det syftet: lagen om ledighet n vid studier och ett förbättrat vuxenstudiestöd fr.o.m. den 1 januari 1976. Detta innebär att de som känner sig fallna för studier har möjlighet till ledighet och ersättning. Jag tror därför inte att man kommer att utnyttja någon ackumulerad semesterledighet för sådana aktiviteter. En andra motivering är att man skulle kunna praktisera en ny verksamhet. Om jag vill samla ihop många semesterveckor och sluta mitt jobb för att gå ut i annan verksamhet är det ju inte längre fråga om semester. Här vill jag också hänvisa till möjligheten till vuxenstudier och till lagen om ledighet vid studier. Vi skall inte heller glömma bort att vi har en väl utbyggd omskolningsverksamhet här i landet. Det är också ett instrument som vi har skaffat oss sedan motionen första gången väcktes. Den tredje motiveringen för förlängd ledighet är att man skulle möjliggöra vård av sjuk anhörig. Jag tror det är lika svårt att i detta syfte planera fem eller tio år framåt i tiden. Även här har vi skaffat oss andra instrument. Man kan alltså säga att motionens motiveringar är akterseglade sedan lång tid tillbaka. Semesterkommittén har föreslagit — det kommer så småningom en proposition om det, skulle jag förmoda — att semestern skall utsträckas från fyra till fem veckor. Den femte veckan skulle man kunna samla till en sammanhängande ledighet. Låt oss börja med det, så får vi se vad det kan lända till. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Mopedisternas trafiksituation har varit föremål för uppmärksamhet såväl i skolsammanhang som i massmedia och i utredningar. Föräldrar har vid upprepade tillfällen genom hem och skola-föreningar vädjat om hjälp med att få sina ungdomar att använda hjälm vid mopedåkning. Skolan har också tagit upp saken i sin trafikundervisning. Nordiska trafiksäkerhetsrådet och trafiksäkerhetsutredningen har behandlat frågan om skyldighet att använda hjälm i samband med mopedåkning. Trafiksäkerhetsutredningen har dessutom tillstyrkt ett införande av obligatorisk användning av hjälm för mopedister. Mot denna bakgrund har jag tillsammans med några partikamrater väckt motionen 1975/76:419, som utmynnar i att riksdagen hos regeringen begär att krav på att mopedförare skall använda skyddshjälm införs i vägtrafikkungörelsen. Trafikutskottet har behandlat motionen och säger bl.a. i sitt betänkande att anledningen till att statsmakterna ännu inte ansett sig böra föreskriva obligatorisk användning av huvudskydd för mopedister är den hittills låga användningsfrekvensen. Mig förefaller detta vara en underlig motivering till att dröja med införandet av ett obligatorium. Är man övertygad om hjälmens värde, borde väl en låg användningsfrekvens snarare vara anledning till ett obligatorium än tvärtom. Däremot är det riktigt att det hittills har saknats godkända mopedhjälmar, och detta har alltså utgjort ett hinder. Nu har emellertid Chalmers tekniska högskola fått fram en hjälm som är godkänd för mopedister och som alltså kan börja tillverkas och användas. Hjälmen demonstrerades för någon månad sedan i TV tillsammans med motorcykelhjälmar. Utskottet menar att den informationskampanj för användning av huvudskydd som trafiksäkerhetsverket har fått i uppgift att genomföra skall få tid att verka innan annan åtgärd vidtas. Men samtidigt säger man i betänkandet att om informationskampanjen inte får avsedd verkan, vilket man med rätta tvivlar på, är man inte främmande för att föreslå lagstiftningsåtgärder för att genomföra ett obligatorium då det gäller användning av mopedhjälm. Jag hälsar det senast återgivna uttalandet med tillfredsställelse och nöjer mig med att försäkra att jag uppmärksamt kommer att följa utvecklingen.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 4 behandlas motionen 1975/76:2099 om bilbälteslagen. I den begärs att lagen skall utvidgas till att omfatta baksätespassagerare samt passagerare i framsätet på taxibilar. Trafikutskottets svar på den motionen är att trafiksäkerhetsverket utreder möjligheten att utvidga lagen till att gälla bl.a. de av motionärerna angivna trafikantgrupperna. I avvaktan på resultatet av den utredningen, säger man, torde någon särskild åtgärd från riksdagens sida inte behövas. Jag är uppriktigt sagt förvånad över att sådana här krav förs fram. Jag har varit motståndare till en lagstiftning innebärande bilbältestvång från det lagstiftningen aktualiserades. Jag är det fortfarande. Det är möjligt att andra ledamöter av denna kammare under sina kontakter med människor inte möter dessa frågor så ofta som jag. Jag får emellertid i genomsnitt minst en gång i veckan telefonsamtal eller brev om dessa saker från personer som vill ha bort lagstiftningen. De är i de flesta fall i och för sig inte emot användningen av bilbälte, men de vill ha bort tvånget. Jag tycker att detta är någonting som man skall allvarligt begrunda. Som jag upplever det här, är det inte något snabbt övergående fenomen. Det är många människor i vårt land som rent principiellt är starkt engagerade i denna fråga. Vad det här ytterst gäller är om vi skall ha mer tvång eller mer frihet i vårt samhälle. Det finns naturligtvis många områden i vårt samhälle där man måste tillgripa tvång för att klara en viss situation. Men det gäller att ha största möjliga frihet kvar för den enskilde. Största möjliga frihet för den enskilde är grunden för ett demokratiskt samhällssystem. Låt oss vara försiktiga när det gäller inskränkningar i friheten, där det inte är absolut nödvändigt, och här har vi ett område där en inskränkning i friheten inte är absolut nödvändig. Personligen upprör det mig alldeles särskilt när man, som är fallet i denna motion, kommer med krav på att vi skall gå ännu längre. Jag har velat deklarera detta inför kammaren. Vi skall slå vakt om friheten i alla sammanhang -— i varje liten detalj i den mänskliga samlevnaden — där ett tvång inte är absolut nödvändigt, just för att stärka det demokratiska samhällsskicket. Herr talman! Jag har inget yrkande.